Herr talman! Herr Arvidsons anförande kan sägas huvudsakligen omfatta tvenne delar. I första delen presenterar han en rad argument, som logiskt sett bort leda fram till godtagande av en större utredning i fråga om vuxenutbildningen. Han har uppfattat vuxenutbildningsfrågan som en icke enhetlig företeelse, bestående av många olika delar eller våningar. Han talar om att delutredningar har sysslat med olika avsnitt men att man inte fått en sammanfattande syn på det hela för att kunna rekommendera åtgärder. Men det är just detta som en utredning bl.a. skulle syssla med. I andra delen av det i och för sig mycket intressanta anförandet pläderar herr Arvidson energiskt mot tillsättandet av en utredning. Herr Arvidson tar djupa grepp ner i en föråldrad motsättning mellan folkskollärare och läroverkslärare. Vad som är mera intressant är ett ännu djupare grepp ner i motsättningen mellan socialism och kapitalism. Vi fick — om jag inte missförstod herr Arvidson — den mycket intressanta upplysningen, att läromedelsutredningen avses komma att gå på en socialistisk linje. är det rätt uppfattat? Till sist ett litet påpekande. Herr Arvidson är rädd för att vi genom för mycken utbildning skall kunna ledas fram till en samhällsklyvning. Det skulle bli ett överskikt av begåvade och högt utbildade människor. Vi är framme vid någonting som skulle kunna kallas för meritokrati. Jag kan i vissa avseenden dela herr Arvidsons farhågor, men jag vill försäkra herr Arvidson, att vi som nu i dag här energiskt har pläderat för vidgad vuxenutbildning i dess olika former, under alla förhållanden inte har utgått från den ideologin, att det här skall bli så, att var och en skall bli sin egen folkstudent.

Herr talman! Herr Arvidson skämtade litet smått inledningsvis med anledning av mitt uttalande om herr Edenmans ofullbordade och opus nr 2, men han slutade med att uttala en förhoppning om att det ofullbordade ändå skulle bli någonting fullbordat. I samband därmed hänvisade han till LO som tydligen aviserat ett nytt grepp, som han uttryckte det, och en utredning. Detta med det nya greppet är nästan som ett eko av folkpartiets ord om kravet på ett energiskt grepp på hela vuxenutbildningsområdet. LO tycks tydligen inte anse att det är helt onödigt och meningslöst med en utredning. Att LO önskar någonting sådant kan ju inte vara något skäl att avvisa kravet på en parlamentarisk utredning. Jag vet mycket väl att frågan om samhälleligt stöd till den fackliga utbildningen aktualiserats i en motion vid LO:s kongress förra året. Det var Svenska fabriksarbetareförbundet och Svenska metallindustriarbetareförbundet som påpekade bl.a. att den fackliga utbildningens innehåll domineras av allmänbildande, samhällsorienterande kunskapsstoff och att färdighetsträning i svenska och matematik ingick i undervisningen. Det innebar att den fackliga utbildningen på väsentliga områden har hand om de uppgifter inom vuxenutbildningen som samhällets skolor svarar för inom ungdomsutbildningen. Jag vet detta. Detta resonemang använder emellertid socialdemokratiska ledamöter av denna kammare som motivering för att kräva en systematisk analys och en kartläggning, när man i motionens kläm säger, att frågan om vuxnas studieförutsättningar under det fortsatta reformarbetet på vuxenutbildningens område bör göras till föremål för en systematisk analys och kartläggning. Jag förstår att vårt monotona krav på en parlamentarisk utredning måste vara irriterande för de socialdemokratiska medlemmarna av denna kammare. De tre demokratiska oppositionspartierna har framfört detta krav, kommunisterna har gjort detsamma och enskilda medlemmar av socialdemokratiska partiet har krävt en systematisk analys och en kartläggning. Det är i relativt hög grad samstämmiga önskemål och krav som här förenas. Jag tycker inte att herr Arvidsons ord utgör skäl för att avvisa tanken på en parlamentarisk utredning. I varje fall är inte argumentet med LO det.

Herr talman! Låt mig först säga att genomförandet av det förslag som vi nu skall fatta beslut om är ett steg på väg mot en fullständig vuxenutbildningsreform. Men även om det bara är ett steg är det dock ett betydelsefullt sådant. Vad som nu är viktigt är att detta arbete följs upp och fullföljes med kraft och i så snabb takt vi över huvud taget har möjlighet till inom ramen för våra resurser. Herr talman! Jag har begärt ordet för att ta upp ett mindre avsnitt av hela detta problemkomplex men ett mycket viktigt sådant. Det hänför sig till gränsdragningsproblemen mellan yrkesskolans verksamhetsområde och vad studieförbunden skall syssla med. Det finns uttryck i propositionen som gör att det råder oklarhet, nämligen sådana uttryck som »yrkesutbildning av speciell karaktär» och »kurser av mera allmän natur». Den dunkla skrivningen gör att det blir en tolkningsfråga och att till sist skolöverstyrelsen måste avgöra vilka kurser som skall anses vara så yrkesinriktade att de bör handhas av yrkesskolan och vilka som bedöms vara av det slaget att de kan hänvisas till studieförbunden. Hänförs kurserna i hemkunskap till »kurser av allmän karaktär» måste jag säga att jag inte kan acceptera denna uppfattning. Vem som sedan skall svara för huvudmannaskapet för utbildning i hemkunskap vill jag inte uttrycka någon bestämd mening om men vill dock säga att det för mig står tämligen klart, att denna utbildning är så yrkesinriktad att den bör hänföras till yrkesskolan. Vårt alltmer komplicerade samhälle ställer allt större krav på den som skall sköta hem och hushåll. Det gäller hushållets ekonomi, förmågan att rationalisera och underlätta hemarbetet, förmågan att på ett ändamålsenligt sätt utnyttja allt vad som nu står till buds inom den moderna livsmedelsindustrin. Hur mycken irritation har inte bristande kunskaper i hemmets skötsel orsakat i många familjer? Utbildningen i hemkunskap upptar också en stor del av den nuvarande yrkesskolans verksamhet. Det är inte mindre än cirka en fjärdedel av förra årets 100 000 yrkesskoleelever som ägnat sig åt utbildning på just detta om råde. Jag vill framhålla att denna utbildning är lika angelägen när det gäller pojkar som flickor och lika viktig för både män och kvinnor. Vad som kan åstadkommas för att människorna skall bli mera mogna och lämpade att skapa en stabil och harmonisk hemmiljö, i vilken barnen skall fostras och även vi äldre utvecklas, är mycket viktigt. Inga ansträngningar bör sparas då det gäller att rusta hemmen för den människovårdande verksamheten. Samlevnadsoch samboendeproblemen inskränker sig inte enbart till — vilket ibland vill göras gällande från visst håll — kärlek och därmed sammanhängande verksamhet, utan lösningen av samlevnadsoch samboendefrågorna beror i mycket hög grad på yrkeskunnig skötsel av allt som tillhör hemmets funktioner. Högerpartiet har i ett antal motioner fäst uppmärksamheten på dessa problem. Utskottet har också i utlåtandet utförligt behandlat utbildningen i hemkunskap. Värdet och betydelsen för hus och hem av denna utbildning har också framhållits av utskottet, som även föreslår att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t ger till känna vad utskottet anfört angående gränsdragningen mellan kommunernas och bildningsorganisationernas uppgifter på vuxenutbildningens område. Jag konstaterar detta med tillfredsställelse och understryker betydelsen av att Kungl. Maj:t och skolöverstyrelsen vid utarbetandet av bestämmelserna för den framtida verksamheten även noggrant studerar innehållet i de motioner som ligger till grund för utskottets skrivning.

All utbildning som syftar till att underlätta och skapa intresse för hemmets skötsel måste hänföras till yrkesutbildning. Utbildning för arbete i hemmet får inte längre betraktas som någon form av hobbyverksamhet. Den är i lika hög grad en yrkesinriktad utbildning som vilken annan yrkesutbildning som helst.

Jag har velat understryka det angelägna i att hemkunskap i den kommande vuxenutbildningen får en stark ställning. Personligen har jag inte haft anledning att i någon större utsträckning ägna mig åt hushållsarbete i hemmet. Däremot har jag i samband med min tjänstgöring fått kontakt med dessa problem under militära fältförhållanden. Jag kan betyga för kammarens ledamöter att — vilket de kanske redan vet — under fältmässiga förhållanden denna del av den militära verksamheten har det allra största värde. På detta område ingår hemkunskap — eller inre tjänst som det heter på militärspråk — som ett led i yrkes utbildningen och tillmäts den allra största betydelse. Hur soldaten klarar sin mathållning — den får han ofta sköta själv — sin utrust ning, sina kläder och sig själv har den allra största betydelse för hur han skall kunna fullgöra sina plikter i den större sammanslutningen. Men den främsta anledningen till min uppfattning i denna fråga är att jag själv, liksom kammarens övriga ledamöter, så många gånger haft tillfälle att konstatera, att förmåga och skicklighet att sköta ett hem skapar harmoni, stabilitet och en miljö, som är lämplig för våra barns fostran och gynnsam för oss själva. Å andra sidan leder okunnighet, oförmåga och bristande ansvarskänsla många gånger till vantrivsel, olyckor och personliga tragedier. Herr talman! Jag har med detta inlägg velat bidra till att all uppmärksamhet riktas på åtgärder, som är ägnade att stärka familjens och hemmens ställning genom den framtida vuxenutbildning vi nu går att fatta beslut om.

Herr talman!
Herr talman!
Det föreliggande utskottsbetänkandet visar att flera av de i propositionen nr 57 rörande luftfartsverkets organisation och framtida verksamhet framförda förslagen, vilka också i högsta grad berör våra flygtrafikföretag, inte föranlett delade meningar i vare sig motioner eller reservationer.

Detta betyder att samtliga parter accepterat förslaget att luftfartsverket nu definitivt övergår till att bli ett affärsdrivande verk som genom avgiftsprincipens omsättande i praktiken skall finansiera sin verksamhet. Förluster skall hädanefter täckas genom anslag över budgeten och icke via den hittillsvarande luftfartsfonden. I samtliga dessa punkter har det grundläggande varit förslag och riktlinjer som framförts av 1963 års luftfartsutredning.

Delade meningar finns inte heller om de två framtida huvuduppgifterna för luftfartsverket. Den första blir att förvalta och driva flygplatser avsedda för linjefart — s.k. primärflygplatser. Dylik verksamhet kan också bedrivas på s.k. sekundärflygplatser men då av landsting, kommuner och eventuella enskilda intressenter. Den andra huvud uppgiften blir att svara för eller ombesörja civil trafikledning liksom från säkerhetssynpunkt påkallad övervakning av trafikerade flygplatser och av luftrummet. Alla dessa frågor, om vilka inga delade meningar framförts, lämnar jag nu utan närmare kommentar, inte på grund av att de saknar betydelse utan med hänsyn till kammarens tidsnöd.

Beträffande de båda första punkterna innebär propositionen ganska väsentliga skärpningar med övervältringar av kostader på de trafikerande flygbolagen, jämfört med utredningens förslag. Detta gäller särskilt beträffande den tidsperiod inom vilken full kostnadstäckning skall uppnås. Det skall tacksamt noteras — och jag vill uttryckligen göra detta — att utskottsmajoriteten härvidlag i sina skrivningar gjort ganiska betydande modifikationer bl.a. i syfte att uppnå enhällighet i utskottet.

Enligt vår mening får dessa synpunkter icke bli avgörande. Här är det i stället i högsta grad av nöden att den, som innehar monopol på de tjänster som flyget till varje pris behöver, går affärsmässigt fram. Jag vill betona att luftfartsverket, om riksdagen beslutar enligt utskottsmajoritetens önskan, i hög grad får monopol på dessa tjänster. Affärsmässighet betyder i detta fall att man nöjer sig med sådana avgifter som flygtrafiken utan alltför stora svårigheter orkar bära. Det viktiga är inte att så snart som möjligt kunna ta ut så stora avgifter som möjligt, utan tvärtom att låta flygtrafiken i hägnet av måttliga kostnader växa ut till verklig bredd och trafikvolym. Gör man detta kan det visa sig att flygtrafiken här som i flera andra länder relativt snart kan bli en god inkomstkälla för luftfartsverket och därmed också för staten.

Här kan den statliga sidan visa, om den såsom det inte sällan påståtts är i stånd att sätta de affärsmässiga bedömningarna framför de närmast liggande fiskaliska. Reservanterna har inte vågat eller velat ta risken att de statliga instanserna skall visa sig inkapabla att anlägga mera långsiktiga affärsmässiga bedömningar. Därför har vi i våra reservationer givit klara direktiv för att man här måste gå försiktigt fram. Det måste nämligen stå klart att våra flygtrafikföretag ännu arbetar under mycket osäkra ekonomiska framtidsutsikter. Endast en halv, säger och skriver 0,5, procent av den totala passagerartransporten i vårt land har trafikflyget hittills kunnat ta hand om. Denna utveckling har gått saktare här än i många, ja, jag vågar säga flertalet motsvarande länder, trots att de stora avstånden borde verka till flygets fördel. Men bra järnvägar, ett starkt förbättrat vägnät och en större biltäthet än i något annat land i Europa har självfallet verkat återhållande på flygtrafiken. Det är mot denna bakgrund man har att se de ofta citerade orden att det är lättare att flyga lönsamt från Stockholm till New York än från Stockholm till exempelvis Karlstad. En undersökning av intresse har klarlagt att bortåt tre fjärdedelar av alla våra flygpassagerare flyger därför att de får biljetterna betalade av någon annan: företaget, organisationen, staten eller kommunen. Menige man som måste betala biljetten själv flyger ytterst sällan — meniga kvinna ännu mera sällan. Detta visar priskänsligheten hos flyget som trafikmedel.

Självfallet är denna utveckling mycket lättare att driva fram i de stora länderna med deras stora trafikunderlag än t.ex. i våra nordiska länder. Det är mot denna bakgrund inte säkert att flygföretagen i de små länderna kan följa med i denna febrila och oöverskådliga takt. Det är en utveckling som dessutom är ytterst kostnadskrävande. Redan detta är ett starkt skäl för att avgiftshöjningarna just i de mindre länderna måste skötas ännu mera försiktigt än i de stora, om vi över huvud taget skall kunna behålla ett livskraftigt trafikflyg. Det är bland annat också mot denna bakgrund som man har att se de utfästelser i denna riktning, som kom till uttryck i de förhandlingar mellan staten och flygföretagen, som fördes så pass nyligen som under första delen av 1961 på grundval av det då nyss framlagda betänkandet från den s.k. skandinaviska ämbetsmanmadelegationen. Där utgick man från såsom ett faktum att avgiftshöjningarna skulle hållas mycket försiktiga. Herr talman! Det må tillåtas mig att nämna att jag i dag har fått i min hand en kopia av ett telegram från presidenten för de kommersiella trafikflygföretagens världsorganisation, svensken Knut Hammarskjöld.

Jag skall inte citera de mycket allvarliga passusar som finns i detta telegram.

Det säges att om något enstaka land trots detta skulle vidta ensidiga åtgärder kan man inte undgå att räkna med mycket allvarliga komplikationer. Jag har i korthet velat antyda detta inte för att måla någon mörk bild av läget, utan därför att det är ett faktum, att det land, som går utvecklingen i förväg och lägger på avgifter som inte har blivit internationell praxis, måste räkna med risker för egen del. Det är intressant att en bekräftelse härpå har kommit från Knut Hammarskjöld, som är den internationella organisationens högste talesman. När man studerar luftfartsutredningens "betänkande kan det förefalla som om man där inte tillbörligt har beaktat den principiella enighet om affärsmässiga principer som uppnåddes fem år tidigare och som kom till uttryck i det uttalande från 1961 som jag tidigare citerade. Jag vill betona att även i detta betänkande kan man läsa in olika tolkningar, och departementschefens tolk ning sådan den kommer till uttryck i propositionen är betydligt kärvare än den gemensamma principgrundvalen av 1961 och ger rum för en betydligt hårdare avgiftspolitik. Det är denna tolkning som reservanterna anser att man har anledning att känna en icke obetydlig oro inför. Däremot råder enighet om att luftfarten nästa år skall bära den föreslagna avgiftshöjningen på 2,5 miljoner kronor. Takten därefter har departementschefen tänkt sig oförminskad — tydligen under en tioårsperiod. Han har tänkt sig en avtrappning av driftbidraget med i princip 2,5 miljoner kronor per år — självfallet beroende på utvecklingen. Reservanterna anser att man i denna känsliga avgiftsfråga borde ha gått försiktigare fram. Jag vill i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på några jämförelser mellan avgiftsbelastningen här och i ett antal andra jämförbara länder. Det är nödvändigt att betona att det rör sig om jämförbara länder, eftersom det i dessa debatter ofta brukar anföras att åtskilliga länder tar ut högre avgifter än vi. Detta är också ett faktum, men när man undersöker saken finner man att det i regel handlar om u-länder utan eget flyg och utan medel att på annat sätt än genom avgifter finansiera den trafik de har. Det gör att dessa länder icke kan jämföras med Sverige.

På två år — d. v. s. från den 1 juli 1964 — hade flygplatsavgifterna i Sve: rige ökats med drygt 35 procent. För den utomeuropeiska trafiken med dess höga biljettkostnader utgår emellertid i England och Nederländerna ett så högt tillägg att dessa länder just på den punkten har högre avgifter än Sverige. Detta gäller dock, som sagt, endast resor utanför Europa. Med de avgiftshöjningar som föreslagits av utredningen skulle kostnaderna i Sverige bli utan jämförelse högst och enligt beräknad trafikvolym redan 1971 och 1972 stiga till över 30 miljoner kronor. Tyvärr vågar man dock knappast tro — i varje fall inte jag — att trafikvolymen skulle bli okänslig för en sådan avgiftspolitik, och därför torde dessa siffror inte vara realistiska. Risken är i själva verket överhängande att trafiken genom sådana avgiftshöjningar komme att drabbas av allvarliga påkänningar. Man kan inte undgå att sammanställa den påfallande måttliga stegringen av trafikvolymen hos Linjeflyg, vårt svenska företag, med det faktum att bruttoavgifterna till statsverket under företagets tio år ökats från blygsamma 7 procent av omsättningen till hela 17 procent senaste år. De perspektiv som öppnas genom de nu aviserade utgiftsökningarna gör självfallet inte företagets utsikter ljusare. Tvärtom gör de dess framtid oviss; det är lika bra att konstatera det och inte invagga sig i orealistiska förhoppningar.

Har man ambitionen att måna om att dessa båda företag klarar sig för framtiden, är det enligt min mening en nödvändighet att beträffande avgiftshöj ningarna gå varsamt fram, så att inte snålheten bedrar visheten. Jag skulle under några ögonblick vilja uppehålla mig vid en del speciella frågor som berörts i reservationerna.

Till detta kommer expeditionstjänst, omfattande expediering och ledsagning av passagerare, behandiing av skeppspapper etc. Hittills har denna grupp av tjänster varit olika ordnad på olika flygplatser i Sverige. Utan att ingå på några detaljer kan jag i korthet nämna att ute i landet luftfartsstyrelsen i regel sköter dessa tjänster mot ersättning, medan huvuddelen av detta arbete på Arlanda överlåtits till SAS och på Bromma till Linjeflyg, eftersom dessa båda företag svarar för huvuddelen av trafiken på respektive flygplats. SAS har dessutom åtagit sig att för flertalet andra i den internationella luftfartsorganisationen samverkande företag sköta deras ramptjänst här, medan dessa företag i sin tur gör SAS motsvarande tjänster i sina hemländer. Allt detta har under årens lopp ordnats mycket bra, vilket också får ses som en förklaring till att utredningen synes ha tagit för givet att, även om luftfartsverket skulle formellt få monopol på dessa verksamheter, dessa skulle av verket utan särskild avgift överlåtas till våra båda flygtrafikföretag. På denna linje har också reservanterna slutit upp, medan däremot propositionen går på en annan linje. Så till vida kom propositionen med nya signaler som den önskade införa ett faktiskt monopol för luftfartsverket att utföra alla dessa sysslor även för de svenska företagen. Om luftfartsverket skulle överlåta dem till bolagen, vilket hittills skett utan särskild ersättning, skulle verket nu i kraft av sin nya ställning kunna ta betalt för denna överlåtelse. Avgiftens storlek finge bestämmas efter förhandlingar. Detta måste sägas vara en, inte minst ur flygsäkerhetssynpunkt, ganska allvarlig sak, eftersom kaptenen på vederbörande flygplan måste ansvara för ramptjänsten, bl.a. stuvning av lasten, då hela denna tjänst i hög grad påverkar säkerheten under resan. Även i övrigt bör det vara det trafikerande företaget som svarar för detta servicearbete på flygplanet. Därför har också reservanterna yrkat att överlåtelse av ramptjänsten med godkännande av principen om luftfartsverkets ställning som huvudman för verksamheten »må kunna ske främst till svenska flygtrafikföretag utan särskild ersättning till luftfartsverket». Detta sätt att ordna ramptjänsten framstår som en garanti för resenärerna att säkerheten inte av ekonomiska motiv riskeras eller blir försämrad. Skulle den ändring, som föreslås av utskottsmajoriteten, genomföras har de resande inte samma garanti för god service och säkerhet som hittills. Jag skall dock genast tillägga att även utskottet anser att de båda svenska företagen främst bör komma i fråga även om luftfartsverket får fria händer. Utskottsmajoriteten uttalar att det inte är lämpligt att »genom särskilt uttalande begränsa luftfartsverkets möjligheter att träffa avtal». Detta tolkar jag som en anvisning till att avtal med flygföretagen skall träffas även enligt utskottsmajoritetens mening. Jag yrkar emellertid, för att därvidlag vara helt på den säkra sidan, bifall till reservationen under a. Även i fråga om den framtida täckningen och takten för undervägskostnadernas uttagande råder det delade meningar. Frågan har som jag nyss sade under våren varit föremål för ingående överläggningar vid en konferens i Montreal, och meningarna bröt sig mot varandra. Man lyckades inte uppnå nå gon överenskommelse som gällde samtliga medlemsstater. Vissa länder fortsätter därför att ta ut sådana kostnader, andra länder inte. Till dem som inte tar ut sådana kostnader hör flertalet av dem med oss jämförbara. Orsakerna härtill behöver jag inte närmare belysa, men en av dem är den, att i dessa kostnader ingår tjänster som utförs även för helt andra huvudmän än trafikflygföretagen. Hit hör t.ex. väderlekstjänsten. Dessa kostnader är ingalunda obetydliga, vilket också gör, att de utgör en rätt kännbar belastning för företagen, om dessa i alltför rask takt påförs kostnadstäckningen även för detta. Av detta skäl föreslog utredningen att hela denna fråga senare skulle underkastas förnyad prövning och att avgörandet skulle anstå för närvarande. Man tänkte sig uppskjuta avgörandet i varje fall fem år framåt i tiden. Även luftfartsverket har utifrån sin speciella sakkunskap ansett, att undervägskostnader tills vidare bör undantas från kostnadstäckning för att inte de svenska företagen skulle belastas på ett i förhållande till de utländska betungande och försvårande sätt. Utskottsmajoriteten har i likhet med departementschefen inte velat ge några bindande utfästelser på denna punkt, varför ett beslut i enlighet med utskottsförslaget skulle kunna försätta många företag i ett försvårat läge. Jag hoppas emellertid att den fullmakt som ges inte skall utnyttjas på det sättet. Jag yrkar emellertid även i den delen, herr talman, bifall till reservationen, i detta fall under b1. Slutligen vill jag säga ett par ord om de kommunala bidragen till byggande och drift av flygplatser. Den frågan har ju också föranlett delade meningar i utskottet. Jag skall i korthet skissera bakgrunden. Hittills har i stort sett tilllämpats den ordningen för flygplats med blandad inrikesoch utrikestrafik, att kommunerna svarar för markkostnaderna jämte 37,5 procent av kostna der för byggnader och andra anläggningar. Däremot skall staten genom luftfartsverket stå för utgifterna för flygplatsernas drift. Denna anordning som i propositionen och av utskottsmajoriteten föreslås bli prolongerad har inte i allo varit rimlig. På sina håll har lokala intressenter tagit initiativ till flygplatser som efter färdigställandet blivit liggande oräntabla utan ordinärt trafikflyg, därför att underlaget för ett trafikflyg inte varit tillräckligt. Med anledning därav har olika alternativ framförts i ett flertal motioner, och reservanterna har gått på två olika linjer.

Däremot framstår det som ett så pass starkt kommunalt intresse att få en flygplats förlagd till en viss ort att det är rimligt att kommunerna till 100 procent ikläder sig kostnaderna för den mark som ställs till förfogande. Självfallet bör emellertid för redan påbörjade eller beslutade flygplatser hittillsvarande bidragsregler äga giltighet, men enligt vår mening bör kommunerna bidra endast med marken, Staten bör stå för resten. Jag tror att denna mening delas av ett stort antal ansvariga kommwunalmän i landet som intresserar sig för dessa frågor.

diskt flyg icke drabbas av kostnadsökningar som skulle kunna medföra en allvarlig situation för deras fortsatta verksamhet. Jag hoppas tvärtom att de går fram med sådan varsamhet att våra trafikflygföretag kommer att konsolideras.

Herr talman! Vid utskottets behandling av denna fråga anslöt jag mig till reservationen c1, och det är klart att de som bara läser namnen under reservationerna kan tro att jag satt dit mitt namn av misstag eftersom de övriga reservanterna är folkpartister och jag alltså står där som ensam socialdemokrat. Men den som läser motionerna och propositionen finner att detta absolut inte är någon partipolitisk fråga, och i det yrkande som jag ställt mig bakom tillstyrks ju motioner som väckts av bl.a. socialdemokrater. Jag tänker på motionerna I:730 och II: 913, den senare väckt av herr Valter Kristenson i denna kammare. Han har beträffande frågan om vem som skall bidra till att finansiera uppförandet av flygplatserna hävdat att staten bör göra detta både då det gäller marken och anläggningarna på denna. I reservationen c1 föreslås att kommunerna skall bidra i fråga om markkostnaden men att staten skall svara för resten. För att det nu inte skulle bli tre reservationer kompromissade jag med mig själv och anslöt mig till denna reservation i förhoppning om att den skulle kunna samla dem som hade ungefär min inställning, vilken också delas av många andra. Den innebär att samma princip som tillämpas när det gäller övriga allmänna kommunikationsleder som vägar och järnvägar skall gälla i fråga om flyget. Detta betyder att staten som huvudman skall ta helt och fullt ansvar. Herr Ståhl har påmint om att Svens ka kommunförbundet också intagit denna ståndpunkt och det kan tilläggas att Svenska stadsförbundet gjort detsamma. I principfrågan har också statskontoret denna uppfattning. Det kommer emellertid att uppstå en rad praktiska svårigheter vid tillämpningen av dessa bestämmelser. Man kan naturligtvis göra sig mycket lustig i detta sammanhang och fråga sig vilka kommuner som skall bidra. Vi som bor på orter intill vilka flygplats skall förläggas kan då säga att de landskommuner där det bara bor några få människor ändå skall lösa uppgiften eftersom flygplatsen skall ligga just där. Så har naturligtvis ingen trott att det varit menat. Men hur skall man kunna fördela kostnaderna mellan kommunerna? Vilka regler skall man gå efter? Ingenting finns antytt härom, och det kommer givetvis att bli köpslagan liksom tidigare då man fick kommunerna att gå med på att lämna bidrag. Det är ju fel att säga att 37,5 procent är en godkänd siffra i praktiken då det ägt rum otaliga förhandlingar. Detta är ett enkelt sätt att använda sig av sina matematiska kunskaper. Det finns ett register från Stockholms stad, som inte satsat någonting på Arlanda, till kommuner som satsat mycket stora belopp för att få en flygplats, eftersom de ansett att detta betyder mycket för bygdens utveckling. Det har ju ofta varit konkurrens mellan kommunerna om att få en planerad flygplats. Nu är utredningsförslaget så fiffigt, att det blir gynnsammare villkor för dem som betalat mycket och sämre villkor för dem som inte betalat någonting. Detta har naturligtvis påverkat majoritetsförhållandena i riksdagen, och ur den synpunkten är det ett genialt förslag. I övrigt tycker jag att det är ett mycket klumpigt och osnyggt förslag. Om staten vill — och det vill staten på många områden — att kommunerna och andra huvudmän skall vara med och dela ett ekonomiskt an svar, så brukar det föras förhandlingar om den saken. Så sker det på sjukhusområdet — något som vår ärade talman är väl medveten om och så sker det på många andra områden. Man klarar ut vem som skall betala vad och försöker förhandla sig fram till en vettig lösning. Man kan vara oense, och överenskommelserna blir kanske inte alltid helt knivskarpa, men man försöker i alla fall resonera sig fram. I detta fall har det varit ett köpslående; i kommun efter kommun har staten i akuta situationer och kanske till och med inför katastrofsituationer med köpslående på andra områden, där staten har mycket att sälja till kommunerna, pressat fram siffror som nu läggs till grund för kostnadsfördelningen. Den sortens förhandlingsteknik anser vi vara osnygg; den är inte ren, och den fördöms när den tillämpas på arbetsmarknaden och i alla andra förhandlingslägen. Men om staten tillämpar den principen anses den tydligen vara vacker och ren, och då ligger det inget moraliskt förkastligt i den. Personligen kan jag inte inse att det gör någon skillnad, att det är vårt ärade kommunikationsdepartement som fått principen sanktionerad i ett regeringsbeslut; principen är lika osnygg vem som än tillämpar den, För mig är detta ett principiellt ställningstagande. Om staten nu driver fram kommunernas medverkan i finansieringen, skall det bli intressant att se vad som kommer att hända om någon kommun vägrar att delta. Det kan väl ingen svara på för närvarande — den frågan är väl inte löst. I de kommunala församlingarna sitter det rätt hyggligt folk och det skall väl bli möjligt att komma fram till lösningar. Men nog hade det, herr talman, varit önskvärt med en annan form för lösningen av dessa frågor. Framför allt borde vi väl sett till att det varit möjligt för dem som berörs att vara med och förhandla sig fram till en principlösning. Hade man resonerat igenom denna sak i lugn och ro exempelvis med kommunförbunden, hade det säkert blivit klarlagt att detta är en sak som staten själv skall svara för.

Herr talman! Liksom alla andra trafikanter — de som färdas på vägarna, de som åker låg och de som färdas med båt — bör även de som anlitar flyget helt och fullt betala vad det kostar. Det kan inte finnas någon som helst anledning numera, sedan flyget hunnit trampa ur sina barnskor, att skattebetalarna skall subventionera flygresor, vare sig det gäller ordinarie linjeflyg eller charterflyg. Den allmänna principen har departementschefen hävdat i sin proposition, och vi kan för vår del oreserverat instämma i den. Det betyder naturligtvis inte att man över en natt kan gå över till ett system med full kostnadstäckning. Det har heller ingen människa ifrågasatt. Avvecklingen skall ske på det sättet, att man ger luftfartsverket årliga driftsbidrag, som så småningom skall upphöra under en övergångsperiod som ännu inte strikt fixerats. Men meningen är att verket skall vara affärsdrivande och att det i fortsättningen skall drivas efter vanliga företagsekonomiska principer. Ingen har varit inne på tanken att gå över till detta system genom att pressa luftfarten — och alldeles speciellt våra egna luftfartsföretag — över hövan. Man får ta det hela en aning peu å peu och se till att inte lasta på hårdare än före tagen orkar med. Så långt tror jag vi alla är överens. På vårt håll hyser vi vidare en mycket stor sympati för förslaget att luftfartsverket starkt skall begränsa den egna verksamheten och i första hand sköta de reguljära trafikflygplatserna, som kallas för primärflygplatser. Som herr Ståhl redan framhållit har departementschefen föreslagit att den s.k. ramptjänsten på = trafikflygplatserna skall bli ett monopol för luftfartsstyrelsen, men på den punkten hyser jag liksom herr Ståhl en klart avvikande mening. Rent principiellt har vi på vårt håll stark motvilja mot att tillskapa varje form av monopol, och alldeles särskilt gäller det detta fall. Att SAS t.ex. inte skulle ha rätt att sköta stuvning, tillsyn, städning o.s.v. av sina egna plan eller att åta sig sådana uppgifter för systerbolag ute i världen förefaller oss i högsta grad främmande. En helt annan sak är naturligtvis att de företag som skall driva ramptjänst för egna eller andras plan måste iaktta för flygfältet gällande ordningsregler och i vanlig ordning betala för tjänster och arbetsutrymmen som behöver tas i anspråk. Det förefaller för övrigt ganska osäkert huruvida denna ramptjänst verkligen kommer att bli någon ekonomisk succé i handen på luftfartsverket. Jag vill erinra om att statskontoret mycket bestämt har hävdat att verket snarast bör avveckla hela sin ramptjänst. Sedan är det en annan fråga som herr Ståhl också varit inne på och som har diskuterats ganska livligt i avdelningen, nämligen frågan om de s.k. undervägskostnaderna. De skall täckas med avgifter och inkomster, men man bör visa viss försiktighet vid övergång till detta kostnadstäckningssystem, inte minst med hänsyn till den internationella konkurrenssituationen. Vi finner det välbetänkt, och där är utskottsmajoritetens ställningstagande rimligt, att riksdagen för närvarande avstår från att göra något uttalande om och när sär skilda avgifter för undervägskostnaderna bör införas.

Det skall inte påverkas av den ena eller andra kommunens eller regionens vilja eller förmåga att hjälpa till ekonomiskt. Staten skall därvidlag vara suverän och inte behöva fråga eller underhandla med kommunerna om hur systemet skall se ut. Jag måste erkänna att det var min första reaktion när jag läste propositionen. Jag var då inne på tanken att inga kommunala bidrag alls borde förekomma.

Nu kan det vara en smaksak hur hårt man härvidlag vill pressa kommunerna. Man kan inte styrka att en viss procentsats är den matematiskt riktiga. Man måste »yxa till» en dylik siffra. Depar :tementschefen har för sin del yxat till siffran 37,5 procent. Han har visst stöd av historiska skäl, ty det är ungefär vad kommunerna har fått betala tidigare. Men min allmänna uppfattning är — jag kan heller inte styrka att den är riktig — att detta är att gå litet onödigt hårt fram mot kommunerna. På vår sida har vi inte heller kunnat finna att det skulle vara riktigt att här följa mitten 'partiernas förslag att kommunerna bara skulle svara för markkostnaderna och inte alls för flygfältets anläggningskost nad. Både det socialdemokratiska förslaget och mittenpartiernas förslag synes oss en smula extrema. Vi har för egen del velat välja en mera moderat linje. Den innebär att kommunerna skall stå för markkostnaderna och därtill för 25 procent av anläggningskostnaderna. Jag tror, herr talman, att detta är ett ganska skäligt kompromissförslag, som jag hoppas att kamrarna skall kunna enas om. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer vilka som första namn upptar herr Kaijser.

Herr talman! Eftersom detta är en luftfartsdebatt skulle jag vilja börja med att uttala min tillfredsställelse över det meddelande som kommunikationsministern lämnade i första kammaren i anledning 'av en interpellation av herr Ahlmark angående överljudsflyget i Sverige. Jag har själv haft en tanke på att bereda statsrådet möjlighet att ge en sådan information om hur man från departementets och regeringens sida ser på denna utomordentligt viktiga fråga. Därför hälsar jag alltså med tillfredsställelse att första kammaren och riksdagen kunde få det besked som lämnades. Personligen tycker jag att det ställningstagande som anmäldes är högst respektabelt. Problemet blir väl i framtiden att leva upp till dessa uttalanden, då härvidlag mycket starka krafter tränger på. Jag har inte deltagit i utskottsarbetet i detta ämne, men jag hade äran att deltaga i den utredning som sysslade därmed. Utredningen hade ett mycket stort problem att lösa. Det gällde att försöka få en sådan ordning att finansieringsreglerna på detta område något så när liknade dem som gäller i övrigt för trafiken — trafikgrenen skulle alltså bära sina kostnader. Samtidigt gällde det att få en sådan ordning att våra egna flygföretag inte fick för stora bördor att bära. I långa stycken var det en kompromiss som man vid det tillfället kunde nå. Beträffande statens ställning till detta trafikmedel kan man inte rimligen påstå att en mycket stor skattesubventionering har hög prioritet i förhållande till andra trafikområden. Flyglinjer går ju mellan platser i landet som även i allmänhet har exempelvis järnväg och andra möjligheter till förfogande. Vi har å andra sidan trafikproblem som det gäller att lösa nödtorftigt, möjligheten att förflytta sig med kollektiva kommunikationsmedel. Jag anser att det inte finns någon anledning att härvidlag visa större generositet än vad man visar andra företag. Det har förut anförts att en stor del av flygpassagerarna, cirka 75 procent, är representanter för företag, samhällsorgan 0. s. Vv. Det gör också att man inte anser att man skall subventionera hur långt som helst. Det finns å andra sidan inga som helst möjligheter att plötsligt ta bort subventionerna. Det skulle betyda ett mycket stort avbräck för våra flygföretag — man kan säga att det skulle omöjliggöra deras verksamhet. Därför har utredningen föreslagit en avvecklingsperiod, varefter — utredningen sade tio år — det hela skulle kunna vara självbärande, Statsrådet sade inte bestämt tio år men hans uttalanden pekar åt samma håll. I dessa grundsatser är både Kungl. Maj:t, utskottet och reservanterna alldeles eniga. Det gäller nu för luftfartsverket att lägga upp sin verksamhet så att man inte bara inriktar sig på att skaffa inkomster, utan att verket också med all kraft går in för att rationalisera och effektivisera sin verksamhet och driva den på billigast möjliga sätt. Riksdagen förväntar sig säkerligen att man efter denna organisationsförändring inte bara skall sitta och vänta på löften och höja sina intäkter genom högre avgifter utan verkligen visar att man på ett effektivt sätt kan sköta sitt område och därigenom också nedbringa kostnaderna för verksamheten. Det finns två reservationer som gäller ramptjänsten och undervägskostnaderna. Skillnaderna beträffande majoritetens mening och reservanternas är ytterligt små; det borde därför kanske ha funnits möjligheter att skriva ihop dessa åsikter. Jag kan stödja reservationerna då dessa ligger något närmare utredningens resonemang. Dessutom kan man i reservationerna finna litet större förståelse för flygbolagens ekonomiska problem. Jag anser att det finns anledning att understödja flygföretagens ställning, som i vissa avseenden kan vara problematisk. Jag övergår till reservationerna om det kommunala ekonomiska engagemanget vid anläggande av flygplatser. Herr Bergman har här givit ett klart underbetyg åt både utredningen, Kungl. Maj:t och utskottsmajoriteten. Han har kallat förslagen osnygga, larviga etc. Det måste anses som rimligt att de kommuner som får flygplatser anlagda inom sina landamären biträder ekonomiskt. Man kan ha olika meningar om storleken av dessa engagemang, det vill säga om stödets pekuniära innehåll. Men det bör vara så att kommunerna medverkar ekonomiskt. Efter alla de uppvaktningar från kommunernas sida som gjorts hos utredningen kan jag försäkra att kommunernas lust att satsa pengar, om de kan få en flygplats, är enorm. Den avvägning som är gjord kan naturligtvis diskuteras — som herr Cassel gjorde — men å andra sidan kan man också säga att den ståndpunkt som intagits i Kungl. Maj:ts förslag och som i stort sett bygger på utredningen, den kan man stödja. Jag yrkar på denna punkt bifall till utskottets hemställan. Sedan vill jag korrigera ett uttalande av andre vice talmannen Cassel. Han säger att mittenpartierna skulle ha fogat en reservation vid denna punkt. Så är inte fallet, utan det är en reservation av folkpartister och herr Berg man. Att herr Bergman räknas till mittenpartierna är mig obekant. Skall vi begära mindre och mindre anslag från kommunerna innebär det att staten måste öka sitt engagemang när nya flygplatser skall anläggas. Detta innebär också att dessa kostnader omedelbart måste räknas in i kalkylen och bestridas med intäkter. Dessa måste tas antingen från flygtrafiken eller också genom ökade skattesubventioner. Detta är innebörden av att kommunerna skall bidra med en lägre procent av anläggningskostnaderna. Jag finner inte detta riktigt tillfredsställande och jag yrkar på denna punkt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! En av de mera brännande frågorna i propositionen om luftfartsverkets organisation är klassificeringen av flygplatserna i primäroch sekundärflygplatser. Flertalet av landets flygplatser har upphöjts till primärflygplatser och därmed kommit under statens beskydd. Det är endast två flygplatser i landet som har fått beteckningen sekundärflygplatser och en av dem är Kristianstads flygplats. Den är relativt ny — den öppnades för civil luftfart i april 1961. Bakom detta projekt stod landstinget och femton primärkommuner. Stora belopp har satts in av kommunerna. De lokala intressenternas motivering för en så stor satsning på Kristianstads flygplats har varit att de bedömt fältet som en viktig och mycket positiv lokaliseringsfaktor. Utvecklingen i länet har också vänt på ett glädjande sätt, och utan tvivel har flygplatsen starkt bidragit till denna tillväxt. Därför har det uppstått viss besvikelse på länsplanet över att Kristianstads flygplats inte kunnat få status av primärflygplats som de flesta andra flygplatser. Det är riktigt att trafikunderlaget i Kristianstad inte fyller de anspråk som ställes på en primärflygplats, men lik nande förhållanden har rått när det gällt andra flygplatser, som ändå har förts in under den statliga luftfarten. Den otillräckliga resandefrekvensen på Kristianstadsfältet kan till en del förklaras. Resrutten till Stockholm har mycket ofta lagts om, och detta har vållat oro bland resenärerna. Dessutom har landningsinstrumenten inte haft samma säkerhetsstandard som vid övriga civila flygplatser, och trafikregulariteten torde också tidvis ha varit mindre tillfredsställande. Kunde man komma till rätta med dessa brister, är jag övertygad om att passagerarunderlaget också skulle förbättras. Flygplatsfrågan men också hotet om nedläggning av en del järnvägar är mycket brännande problem för Kristianstads län. Goda kommunikationer har nämligen mycket stor betydelse för en livskraftig region, var i landet den än är belägen. Enligt min mening måste det vara viktigt med en någorlunda jämn utveckling i hela landet, så att vi får varandra balanserande regioner. Vi ser det som nödvändigt med en sådan region i östra Skåne som kan balansera de västra delarna av landskapet. I den regionala planeringen är kommunikationsfrågorna av grundläggande betydelse. Det skulle därför vara värdefullt med en samlad lösning för de olika kommunikationsaktiviteterna. Man bör alltså göra en samtidig bedömning av vägnätet, järnvägarna, flyget o. s. v. i syfte att få livskraftiga regioner i hela landet. Det är just denna sammankoppling vi i stor utsträckning saknar i dag. Jag har också en känsla av att man organiserar kommunikationsväsendet i vårt land mycket efter lönsamhet. Vinstintresset har på ett påtagligt sätt kommit i förgrunden. Givetvis måste man också se till denna faktor, men den bör ändå inte vara helt utslagsgivande vid en bedömning av om en kommunikationsled skall finnas kvar. Genom att behålla en järnvägslinje eller en flygplats kan man nå andra fördelar. Att skapa levande regioner ser jag som ett alternativ till storstadsområdena, och det kan säkerligen lösa en del problem. I propositionen sägs det beträffande Kristianstads flygplats att förhandlingar bör tas upp med intressenterna om att föra över denna flygplats till kategorin sekundärflygplatser i anslutning till att nuvarande avtal löper ut. I en gemensam motion från länet hemställer vi att denna fråga måtte anstå i minst fem år. Detta förslag har inte statsutskottets fjärde avdelning velat ta fasta på, vilket vi finner beklagligt. Vi tror nämligen att förutsättningar föreligger för en gynnsam framtida utveckling av trafiken på denna flygplats, särskilt med hänsyn till den expansion inom näringslivet i kristianstadsområdet som de senaste åren inletts. Jag lyssnade för fjorton dagar sedan på en längre debatt här i kammaren om kommunikationsfrågorna i Stockholm. Då framgick det att staten satsar mycket stora belopp på trafiken i huvudstaden. Med tanke härpå kunde man kanske visa en något större generositet gentemot landsorten än vad som nu är fallet. Det är en oerhörd skillnad mellan vad som bjuds i storstäderna och vad landsorten får. Låt mig till sist endast uttrycka den förhoppningen att de stundande förhandlingarna mellan luftfartsverket och kommunerna i Kristianstads län skall leda till ett någorlunda positivt resultat vad gäller Kristianstads flygplats. Vi bedömer flygplatsen, och även andra kommunikationsmedel, som mycket viktiga faktorer bakom en fortsatt expansiv utveckling i länet. Ansvaret för att det finns ett väl utvecklat nät av flygplatser med regelbunden trafik ligger hos staten. Jag hade förväntningar om att det i propositionen skulle föreslås ett mera enhetligt system. Det är inte särskilt lyckat att, som det nu föreslås, staten skall svara för flertalet av flygplatserna och kommunerna för ytterligt få, utan det bästa hade varit om alla nu befintliga flygplatser lagts wunder det statliga luftfartsverket. Det finns nog anledning att undersöka saken närmare i framtiden.

Herr talman! Såsom medansvarig till motion II:905 beträffande den fråga som nu behandlas vill jag helt kort bidraga med några synpunkter till debatten. Vad först gäller den i motionen behandlade flygplatsen i Kristianstad avses den som bekant enligt departementschefens av statsutskottet tillstyrkta förslag nedklassas från primärtill sekundärflygplats efter en tid av två år. Detta kommer att innebära att de lokala intressenterna, landstinget och kommunerna, i fortsättningen får svara för driften och förvaltningen av flygplatsen, om de önskar ha den kvar, och även ta de ekonomiska konsekvenserna av detta. Vi motionärer anser att Kristianstads flygplats borde få en längre tidsfrist än två år. Det bör på längre sikt finnas förutsättningar för en gynnsam utveckling av trafiken vid flygplatsen dels med hänsyn till den expansion näringslivet inom denna region har uppvisat under de senaste åren, dels med hänsyn till befolkningsutvecklingen som på senare tid gått i gynnsam riktning. Detta kommer att medföra ett ökat behov äv sådana goda och snabba kommunikationer som flyget utgör. Vi bedömer med andra ord förutsättningarna för en utökad resandefrekvens såsom goda, varför ett överförande av flygplatsen till sekundärflygplats borde få anstå under ytterligare fem år. Utskottet har en annan mening och har i detta avseende inte kunnat tillmötesgå motionens önskemål. Jag hoppas att de närmaste två åren skall uppvisa en sådan resandefrekvens vid flygplatsen att det ger oss anledning att återkomma till detta ärende om två år. Vad gäller propositionen nr 57 i Öövrigt delar jag beträffande organisationen departementschefens och utskottets mening. Däremot hyser jag den uppfattningen att utskottets förslag att luftfartsverket skall ombesörja ramptjänsten kommer att innebära en kostnadsökning. Vi får en ny statlig avgift som kommer att liksom bakvägen belasta biljettpriserna, som redan är höga. Jag ifrågasätter om det inte vore bättre att låta ramptjänsten skötas på samma sätt som hittills. Det framgår för övrigt inte helt klart av propositionen om endast lastningsoch lossningstjänst avses eller om även den tekniska ramptjänsten innefattas i detta begrepp. Om ramptjänsten skall skötas av andra än flygbolagen kan det uppstå komplikationer och man kan befara att flygbolagen av allmänheten kommer att ställas ansvariga för en verksamhet som de inte själva bedriver. I detta sammanhang är även att notera att statskontoret i sitt remissvar ifrågasatt om inte luftfartsverkets engagemang i stationstjänsten bör avvecklas. Beträffande de kommunala bidragen noterar jag med tillfredsställelse, att de förslag som nu föreligger innebär att de kommunala bidragen till driftkostnaderna kommer att upphöra. Den underliga ordningen har hittills rått, att så snart överskott uppstått på driften för en flygplats har luftfartsverket med varm hand tagit hand om det, men om ett underskott av en eller annan anledning har råkat uppstå, så har den lokala intressenten genast blivit debiterad detta. Det har varit ett system som ensidigt gynnat luftfartsverket, och ingen annan kommer väl att sörja över dess försvinnande. Vad slutligen beträffar avgifterna synes det mig angeläget att framhålla, att det kommer att bedrivas en sådan avgiftspolitik i varje fall vad beträffar inrikesflyget, att detta inte kommer att belastas med för många statliga avgifter utan att det kommer att ges möjlighet att konkurrera med andra trafikmedel på någorlunda lika villkor. För Linjeflygs vidkommande exempelvis upptar de statliga avgifterna 17 procent av inkomsterna, och det är ju ganska mycket. Jag hoppas och tror i varje fall, att luftfartsverket kommer att ha sina ögon riktade på detta, så att inte flyget belastas med för höga statliga avgifter i fortsättningen, vilket skulle begränsa dess användning. Även om jag är på det klara med att det har kostat staten en hel del pengar att driva lufttrafik i detta land, tror jag att det ändå är väl använda pengar. Flyget hör nämligen framtiden till, och det är därför också värt att satsa på det. Jag har, herr talman, inget yrkande, men jag har ändå velat framföra dessa synpunkter.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att hålla något längre anförande, men med hänsyn till att vi från Kristianstads län har avlämnat en gemensam motion som gäller Kristianstads flygplats skall jag be att få säga några ord. Vi har i denna motion inte framstälkt något annat krav än att vi skulle få anstånd under minst fem år med att flygplatsen blir sekundärflygplats. Vi vet ju alla att det hittills har varit på det sättet, att landstinget och kommunerna har betalat de stora utgifterna. När vi fick flygplatsen hälsades detta med tillfredsställelse, inte minst i den östra delen av Skåne. Man visste nämligen redan på förhand att det rådde besvärliga förhållanden där nere på många områden och för att kunna främja näringslivet där och eventuellt få dit nya företag ville man ha bättre kommunikationer och bättre förbindelser med kungliga huvudstaden. Det har gått relativt bra, men jag tror liksom herr Nilsson i Kristianstad, att en bidragande orsak till att vi hittills inte nått så långt som vi skulle ha önskat är att man ändrat både tidtabellen och färdvägarna för flyget där. Man har två gånger gjort prov med att flyga direkt mellan Kristianstad och Stockholm, och båda gångerna visade det sig klart, att det blev en mycket stark uppgång i passagerarantalet. Jag känner inte till vad som var anledningen till att man sedan plötsligt gjorde en ändring. Om man efter det första experimentet blev så överraskad att man skulle pröva sämre förhållanden igen, vet jag ingenting med säkerhet om. Men när det efter andra gångens prov med flygning direkt till Stockholm blev en mycket stark uppgång framför allt genom att förbindelsen utnyttjades av näringslivets män, som har ont om tid, trodde man ju att flygningarna skulle få fortsätta. Så blev emellertid inte faliet, utan det blev en ändring igen. Dessa omläggningar har givetvis medfört, att det tidvis har blivit sämre beläggning. Emellertid tror jag att det sämsta man kan göra för flygplatsen är att basunera ut att nu blir det en nådatid på två år och därefter vet ingen om flygplatsen över huvud taget skall vara kvar. Jag tror för min del att man då inom näringslivet har fullt fog för synpunkten att det tydligen är meningen att detta bara skulle vara en episod och ingenting annat. Herr talman! Jag skulle inte ha sagt så mycket härom om det bara hade varit en enda negativ sak beträffande vår del av landet, men så är inte fallet. Gång på gång har man blankt struntat i hela den östra delen av Skåne — kanske framför allt den sydöstra. Vi har begärt att få gymnasium men avvisats med kalla handen och fått svaret: Se först till att det kommer dit näringsliv och därmed människor — sedan skall ni få det andra. De som varit intresserade av att förlägga verksamhet dit har däremot frågat, om det finns en högre skola där barnen kan få bättre utbildning. Den onda cirkeln finns fortfarande kvar. Ingenting har hittills gjorts i sa ken. Däremot har man sagt oss att järnvägen inom en nära framtid skall läggas ned så att förbindelsen mellan Kristianstad och Ystad bryts — och detta är ju också en negativ sak. Därefter utlovades vi en upprustning av vägväsendet. Första gången det talades om att det skulle byggas en ny väg från Vitaby till Ingelstads härad — närmare bestämt Tjustorp — sade man att arbetet skulle påbörjas 1963 men det uppsköts till 1965. 1967 skulle, hette det, arbetet absolut sättas i gång, men nu framhåller man att vi inte kan räkna med att få vägen utbyggd förrän efter 1970. Alla dessa negativa saker är ingenting annat än ett försök att förstöra en stor del av bygden. Då frågar kanske någon: Finns det inga fördelar där nere? Jo visst, vi är fortfarande ihågkomna när det gäller att betala skatt, så därvidlag får vi vara med precis som vilka fullvärdiga medborgare som helst. Då det gäller att tala om befolkningsavflyttningen har vi också mycket stor hjälp av tidningspressen. Allting negativt är man vänlig nog att tala om. Sedan gör man så mycket man kan i negativ riktning, varefter bygden får skulden. Landstingsmän och kommunalmän har gjort vad på dem ankommer för att förbättra möjligheterna för människorna att bo kvar, men allt som sker här uppe verkar i motsatt riktning. Ty märk väl: Det finns några rader i utskottsutlåtandet som möjligen skall fattas som ett litet löfte om att förhandlingar skall kunna tas upp även efter 1967, men det är i så fall ett mycket svagt löfte. I klämmen avfärdas det hela på ungefär en rad med hemställan om att motionerna icke må bifallas. Jag föreställer mig att statsutskottets ledamöter efter denna kraftansträngning stigit upp och i korus sagt: Se hur gott och ljuvligt det är när bröder sämjas. För min del tycker jag att man skulle försöka tänka litet grand på de platser som inte ligger alldeles i centrum. Jag tror att det skulle vara bra om man i stället för att alltid handla negativt försökte åstadkomma ett framåtskridande. I vårt östra grannland Finland har man en helt annan inställning till inrikesflyget och där bär sig också detta — åtminstone enligt de uppgifter jag fått. Jag tror att vi skulle kunna lära oss en del härav. Det förefaller mig, liksom praktiskt taget alla människor i sydöstra delen av Skåne, som om de högre myndigheterna bestämt sig för att de som har mycket skall få ännu mera och att de som har mycket litet skall fråntas även det lilla de har. Det kan hända att somliga tycker detta är riktigt — jag gör det i alla fall inte. Mycket skulle kunna tilläggas i denna fråga, men jag har på förhand lovat att inte tala länge. För några år sedan gavs det ut en bok med titeln »Mordet på jultomten». Jag tror att en skicklig författare skulle kunna finna rätt mycket stoff för att skriva en bok som gärna kunde ha titeln »Mordet på Österlen».

Herr talman! I fråga om kommunernas medverkan i finansieringen av primärflygplatser har kammaren att välja mellan tre förslag: utskottsmajoritetens förslag om ett kommunalt bidrag med 37,5 procent, högerreservationens om 25 procent och folkpartisternas och herr Bergmans reservationsförslag, där siffran blivit 0 procent utöver den totala markkostnaden. Enligt min mening är inget av dessa tre förslag särskilt tillfredsställande. Grundfelet är att man försöker binda någonting som rimligtvis inte kan bindas, skapa enhetlighet i fråga om någonting som i verkligheten inte kan vara enhetligt. Accepterar man tanken, att man rimligen kan begära att kommunerna bidrar till anläggningen, därför att de har en viss nytta av att få en flygplats, måste det i alla fall konstateras att denna nytta är ytterst varierande från fall till fall. Det är enligt mitt sätt att se en stor villfarelse att tro, att man kan träffa rätt med en i förväg fastslagen procentsats, lika för alla. Flygplatser är så väldigt olika, de betjänar områden av så olika storlek och så olika karaktär, att en enhetlig regel för det kommunala bidraget måste bli missvisande. En grupp för sig är de stora flygplatserna, som till betydande del är internationellt — för att inte säga interkontinentalt — inriktade. De betjänar mycket stora regioner av landet, för att inte säga hela landet. Utöver Arlanda är det närmast Bulltofta och Torslanda som hör till denna grupp. En annan grupp utgörs av flygplatser som i huvudsak betjänar en stad — oftast en större stad — och dess närmaste omgivning. Ytterligare en grupp utgörs av de flygplatser som betjänar en region av flera små kommuner, vilka har helt olika glädje och nytta, helt olika utdelning av flygplatserna. Vi kommer att få svårigheter med fördelningen av de kommunala bidragen mellan kommuner som ligger kvar på olika avstånd från en planerad flygplats, och det kommer att bli svårigheter att få ett i förväg bestämt procenttal accepterat som rimligt för hela regionen. Herr Gustafsson i Kårby sade, att det hittills knappast funnits någon gräns för kommunernas villighet att betala. Det finns i varje fall en kommun som mycket snävt satt upp en sådan gräns, och det är Göteborg som inte vill betala någon del alls av anläggningskostnaden för Torslanda. Göteborgs stad åberopar som stöd för denna inställning ett gammalt avtal mellan staden och staten. Detta är i och för sig ett exempel på hur svårt det kan bli och hur man kan låsa fast positionerna för lång tid framåt, om ett avtal innehåller preciserade bestämmelser, som vid praktisk tillämpning ingalunda visar sig vara så entydiga som man trodde när bestämmelserna preciserades. Den princip som gäller för andra delar av vårt kommunikationsväsen, prin cipen om att varje trafikgren skall bära sina kostnader — en för all del mycket rimlig princip — kan aldrig åberopas som motivering för att kommunerna skall bidra till anläggningskostnaderna för flygfält. Om varje trafikgren skall bära sina kostnader, så är det resenärerna som skall betala — oavsett var de bor. Det betyder i detta fall att det är de som flyger som skall betala, oavsett om de bor i en kommun med flygfält eller någon annanstans. Skall vi ha en parallell med förhållandet mellan vägkostnaderna och bilskatten, så får vi i detta fall lägga skatt på flygbiljetterna och ta ut hela kostnaden den vägen. Märk väl, herr talman, det är inte min avsikt att föreslå ett sådant system, men det vore det enda konsekventa om man vill åberopa den principen. När nu detta knappast är möjligt, finner jag det rimligare att anläggandet av flygfält får vara en statlig uppgift. Det är fråga om ett allmänt kommunikationsmedel som — oavsett var flygfältet ligger — är avsett att betjäna hela riket och hela dess befolkning. Den dag skall väl komma, då större delen av vårt lands befolkning verkligen har tillgång till flygförbindelser på rimligt avstånd. Det kan då inte vara rimligt att fördela kostnaderna på medborgarna i förhållande till hur långt deras bostad ligger från flygplatsen. Man kan lätt dra paralleller. Går det som det antytts i utredningar och förslag, har vi kanske snart inte så särskilt många fler järnvägsstationer än vi har flygfält. Ännu har jag inte hört någon åberopa det förhållandet för att föreslå, att de kommuner som får den obestridliga, mycket stora förmånen att ha en fungerande järnvägsstation inom sitt område skulle åläggas att betala någon del av kostnaden för denna station. Vi hoppas att vi skall få flera och bättre vägar. Det är en förmån för en kommun att ligga i närheten av en bra väg eller en motorväg — som kanske går tvärs genom kommunen — men ännu har jag inte hört någon föreslå att en sådan kommun skall betala en del av anläggningskostnaderna för vägen. Vi har betraktat dessa förmåner som allmänna och ansett att vi följaktligen skall betala dem solidariskt, med viss anknytning till hur mycket vi utnyttjar förmånerna. Vi får ju betala järnvägsstationerna på våra järnvägsbiljetter, och vägarna får vi betala med vår bilskatt. Men jag har mycket svårt att förstå att kommunerna skulle ha andel i nyttigheterna bara därför att de råkar ligga invid dem. Om vi accepterar tanken att den obestridliga nytta en kommun har av goda förbindelser motiverar bidrag, så måste det bidraget avvägas från fall till fall, inte bindas vid någon en gång för alla fastslagen procentsats. Herr talman! Jag har velat anföra detta som motiv för att jag i den stundande voteringen kommer att rösta för fel reservation så att säga. Det finns en högerreservation om en 25-procentig andel, och eftersom den siffran är mindre än 37 procent är reservationen bättre. Men den är inte bra. Felet är att procentsatsen i båda fallen är bunden. Det som kommer närmast vad jag skulle anse som rimligt — möjligen med undantag för markkostnaderna — är förslaget att byggandet av flygfält skall vara något som åvilar statsverket. I voteringen kommer jag därför att stödja reservationen av utskottets folkpartister och herr Bergman.
Herr talman! Med tanke på flygets stora betydelse för Norrland och lokaliseringsfrågorna där vill jag i egenskap av norrlänning nu blanda min röst med alla röster från Skåne. Vi har här i kammaren fått lyssna till nya vittnen som talat om flygets stora betydelse — som är oemotsäglig — och ändå har flyget aldrig slagit igenom här i Sverige. Det är för dyrt. Och nu kan man befara ytterligare en kostnadsvåg, som gör situationen ännu svårare för flyget.

Enligt herr Upmark är turtätheten också mycket betydelsefull. Den ökar tillväxttakten. Därför skulle jag gärna se att vi fick flera flygturer. När man läser utskottets utlåtande, där ett luftfartsstyrelsens monopol på marktjänsten framskymtar, slås man av tanken att ännu större svårigheter där kan uppstå för flyget. Höjningen av passageraravgiften med 5 kronor den 1 oktober kommer också att motverka att flyget slår igenom. Jag har en känsla av att statens inställning till flyget inte är så positiv som önskvärt vore. Jag har här i min hand ett tidningsklipp, i vilket återges några ord av chefen för Linjeflyg. Han säger: »Men med en annan statlig inställning till flyg i allmänhet och inrikesflyg i synnerhet skulle företaget ha varit betydligt längre framme.» Jag har personligen samma uppfattning. I den debatt som förts här har även Finland nämnts, och där har man inga statliga passageraravgifter i inrikesflyget. Jag delar uppfattningen att flygtrafiken skall bära sina egna kostnader, men det skall ske genom att trafiken ökar. Sänk priserna, öka turtätheten och ge företagen möjligheter att arbeta fritt! Trafik skapar nämligen trafik. På s. 6 i utskottets utlåtande talas det om de faktorer som är bestämmande för verkets rörelseresultat, och utskottet menar att det är de faktorerna man skall ta hänsyn till. Men därvidlag menar jag att man har fattat saken fel. Sänk i stället priserna, ge oss fler turer och släpp flyget fritt! Då får vi en gynnsam ut veckling för flyget utan att behöva höja avgifterna. Att ge subventioner i början av ett trafikflygs uppbyggnad är naturligtvis alldeles riktigt. SJ får ju stora subventioner. Men om flyget får möjlighet att utvecklas med duktiga och framgångsrika ledare, skall subventionerna snart vara obehövliga — det är min uppfattning. Man kan också jämföra med andra länder i fråga om subventioner. I USA finns det ett femtontal lokala inrikesflygbolag, vilka i regel subventioneras genom postflyget. Det är mycket blygsamma avgifter till staten och som regel inga landningsavgifter. Linjeflyg har däremot ända från starten fått vara självbärande och arbetat på rent kommersiella villkor. Detta är något mycket ovanligt i samband med att ett land bygger upp sitt inrikesflyg. Man måste väl som svensk och inte minst som norrlänning med tanke på de stora avstånden säga att något måste göras för att trafikflyget verkligen skall bli en faktor att räkna med. Vi har ju så långa vägar och på sina håll även dåliga vägar. Järnvägsförbindelserna blir allt färre. Inte minst den eviga hastighetsbegränsningen på vägarna, som inträder vid midsommar i år, gör att man längtar efter fler, bättre och billigare flygförbindelser. Det står på s. 6 i utlåtandet att intäkterna genom höjningarna skall bli ytterligare 3,6 miljoner, men jag är inte alldeles säker på att den siffran är riktig. Det kanske blir sjunkande passagerarantal. Under alla förhållanden blir det förluster för de enskilda människorna, och det är väl strängt taget ingen vinst för staten i det långa loppet. Vi har inte råd att undvara ett förstklassigt inrikesflyg, har man sagt, och jag hoppas verkligen att utvecklingen skall gå i mera positiv riktning än jag befarat här i dag. Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservationen a.

Herr talman! Jag har inte tappat bort luftfartsverkets underskott — vi har dryftat det en hel del i de kretsar där vi talat om detta ämne. Jag medger att underskottet finns, men jag menar att det inte hade behövt vara så stort som det är. I det långa loppet går det att leda utvecklingen så att luftfarten kan bära sina kostnader utan att priserna blir så höga att gemene man strängt taget inte kan använda flyget.

Herr talman! I detta skede av debatten skall jag bara uppehålla mig vid frågan huruvida kommunerna skall bidra till finansieringen av flygplatser. Jag anser att regeringens och utskottsmajoritetens förslag att kommunerna skall betala 37,5 procent av kostnaderna för byggnader och anläggningar vid flygplatser är felaktigt ur både principiella och praktiska synpunkter. Såsom framhållits i debatten tidigare här i dag anses det självklart att det är en statlig angelägenhet att se till att det finns vägar och järnvägar här i landet. Likaså måste det vara en statlig angelägenhet att se till att landet får ett väl utvecklat nät av flygplatser. Det får inte på något sätt bli så, att en förläggning av en flygplats blir beroende av om en kommun är villig att betala en större eller mindre del av kostnaderna för flygplatsen. Placeringen av flygplatserna måste göras på ett sådant sätt, att vi får ett tillfredsställande nät av flygplatser och att vi får ordentliga flygkommunikationer i landet. Att man här skulle göra sig beroende av olika kommuners lust att betala anser jag vara felaktigt. Det sägs i propositionen och det har också sagts i debatten, att kommunerna redan godkänt den föreslagna principen. Genom att de redan nu har varit med att betala på detta sätt skulle principen vara fastslagen, och man åberopar här t.ex. den överenskommelse som träffats med Göteborgs stad om ”Torslanda. Herr Bergman har tidigare hållit ett anförande som jag kan instämma i. Jag vill inte använda lika expressiva uttryck som herr Bergman, men jag skulle vilja inlägga en stillsam protest mot det sätt på vilket avtalet mellan Göteborgs stad och staten har presenterats såväl i denna proposition som i en tidigare. En läsare som inte är så särskilt initierad får den uppfattningen, att Göteborgs stad i princip godkänt denna procentsats på 37,5 procent och att saken därmed är fastlagd. Men förhållandet är ju det rakt motsatta. Det finns nämligen ett avtal mellan staten och Göteborgs stad, som träffades när flygplatsen överlämnades från Göteborgs stad till staten, att staten skall betala samtliga anläggningar på flygplatsen. Staten har sedan vägrat att betala de anläggningar som är nödvändiga trots att den förre kommunikationsministern i denna kammare betygade att förhållandena på denna flygplats är sådana att de inte kan få fortsätta. Man har sedan fått till stånd två överenskommelser, enligt vilka kom munen skulle betala 37,5 procent, men det har skett under alldeles speciella förhållanden. Jag kan kanske få påminna om att dessa överenskommelser har gällt relativt små belopp. Att det i den sista överenskommelsen blev 37,5 procent var en förutsättning för att det skulle göras någonting över huvud taget. Byggnaderna projekterades på ett sådant sätt att om flygplatsen flyttas — det finns en utredning om det — så skulle de kunna användas av t.ex. hamnen i staden. I detta fall fanns det alltså en speciell motivering. Man har ifrån stadens sida sagt ifrån, att man håller fast vid den principiella uppfattningen att det avtal som tidigare slöts och, såvitt jag vet, inte är uppsagt fortfarande gäller. Denna procentsats får följaktligen icke vara prejudicerande. Det är därför egendomligt — för att använda ett milt ord — att ingenting av detta kommer fram i propositionen. Jag har träffat kammarkolleger som sagt, att Göteborg har godkänt denna princip och nu tydligen bildat skola. Så förhåller det sig alltså ingalunda utan på rakt motsatt sätt. Vi har, herr talman, tre olika förslag att ta ställning till i detta ärende. Herr Carlshamre var inte nöjd med något av dem och hade helst sett att vi haft ett fjärde förslag. Jag tycker att vi bör vara glada för att vi bara har tre förslag. Det är självklart att jag yrkar bifall till reservationen c 1. Man kan naturligtvis fråga sig, varför man bör rösta just för den reservationen; det är mest folkpartister som står bakom denna reservation, och det skulle tyda på att detta är en partipolitisk fråga. Men som herr Bergman påpekade, är det på intet sätt en partipolitisk fråga. Herr Carlshamre har nyss förklarat, att han kommer att stödja denna reservation. Efter mig på talarlistan står min partikamrat herr Larsson i Umeå, som varit med i utredningen och därmed bundit sig för principen att kommunerna skall ge ett visst bidrag. Jag förmodar att även han kom mer att markera, att detta inte är någon partipolitisk fråga. I denna fråga skall vi alltså inte ta ställning efter partitillhörighet utan i enlighet med vår uppfattning i frågan, huruvida kommunernas vilja att delta i finansieringen bör vara avgörande för om en flygplats skall förläggas till en viss plats eller inte. Då kan man fråga sig: Är det möjligen en lokalpolitisk fråga? Ingalunda! Bakom de tankegångar som finns i reservationen 1 vid punkten c står Stadsförbundet och Kommunförbundet. Dessa stöder i sina remissyttranden uppfattningen att kommunerna inte skall bidra. Detta är alltså varken en partipolitisk eller en lokalpolitisk fråga, men det är klart att det är en fråga mellan staten å ena sidan och rikets kommuner å den andra. Det är till den frågan som kammarens ledamöter nu har att ta ställning. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation c 1.

Herr talman! Visst finns det remissinstanser som stöder utskottsmajoriteten. Jag har inte påstått något annat. Jag har bara pekat på att båda kommunförbunden stöder reservation c 1. Jag kunde ha tillagt att även statskontoret gör det. Vidare sade herr Blidfors — vilket jag tycker är mycket intressant — att man inte kan bygga flygplatser så tätt att alla kommuner får en flygplats och att det innebär förmåner för en kommun om man lägger en flygplats där. Detta tycker jag verkligen är att lägga lokalpolitiska synpunkter på denna fråga. Planeringen av flygfälten måste vara en riksangelägenhet. Den bör göras utan hänsynstagande till i vad mån en kommun därigenom skulle få en viss fördel eller inte. Det viktiga måste vara att vi lägger flygplatserna så, att vi skapar en god flygtrafik här i landet. Ett bifall till reservationen c 1 skulle möjliggöra detta.

Herr talman! Jag har nyss försökt förklara, herr Blidfors, att detta inte är en partipolitisk fråga, men det har herr Blidfors ännu inte insett.

Herr talman! I den debatt som har förts här i kammaren före middagspausen diskuterades de avgiftshöjningar som behövs för att täcka det underskott som luftfartsfonden uppvisar. Enligt det förslag som vi har att ta ställning till är det meningen att man skulle ha en tioårig avtappningsperiod och att man skulle få direkta anslag över budgeten samt att luftfartsstyrelsen skulle bli ett självbärande verk. Av debatten beträffande avgiftshöjningarna och den skada dessa skulle kunna åstadkomma på trafikunderlaget har framgått att man nog felbedömt riskerna. Beträffande SAS åberopar man att bolaget skulle komma i ett besvärligare läge genom att man i första hand avser att införa högre avgifter på utrikesflyget än på inrikesflyget. Jag kan inte riktigt förstå detta, ty enligt vad jag känner till är det inte bara SAS som flyger utom rikets gränser. Vi har en mängd andra bolag som också flyger och kommer att drabbas av samma avgift. Konkurrensförhållandet kan absolut inte åberopas i detta fall, ty skulle man sänka avgifterna på utrikesflyget, blir situationen likartad för samtliga flygbolag. SAS kommer alltså därigenom inte i något som helst bättre läge. Man kan också ifrågasätta om de avgifter som tas ut har någon som helst betydelse för biljettpriset när det gäller en utrikes resa. Att företa en utrikes flygresa medför ganska höga kostnader, varför varken en femma eller en tia därvidlag kan ha någon som helst betydelse. I fråga om inrikesflyget är förhållandet något annorlunda. Här utgör de nuvarande avgifterna en förhållandevis stor del av biljettpriset beroende på de korta avstånd som det här är fråga om. Belastningen blir alltså rätt hög. Det har talats om att flygplatsavgiften i genomsnitt utgör 17 procent av biljettkostnaden. Jag skulle tro att detta är det maximibelopp man kan acceptera. Förslaget går ut på att man försöker skydda inrikesflyget på bekostnad av det mera bärkraftiga utrikesflyget. Man får försöka följa denna linje även i fortsättningen och gå varsamt fram samt låta inrikesflyget växa till sig. Därigenom kan man skapa ett bredare underlag, vilket i sin tur medför att man kan bära ett större kostnadsansvar gentemot luftfartsverket. Från talarstolen har också ramptjänsten upptagits till behandling. Om luftfartsstyrelsen skulle få rätt att ha ramptjänsten, skulle det bli fråga om ett monopol. Det är alldeles givet att så skulle bli förhållandet, men jag tror inte att fördenskull någon skada sker. Det måste vara någon som håller i det: hela och som skall ha möjlighet att lämna uttjänsten till exempelvis SAS eller Linjeflyg, i vad avser de olika flygplatserna. Luftfarten måste täcka en viss del av kostnaden. Om den tages ut i form av hyra för ramptjänsten, i form av högre passageraravgifter eller på annat sätt spelar mindre roll, ty kostnaden drabbar ändå till syvende og sidst resenärerna genom höjda biljettpriser. Beträffande ramptjänsten är det viktigt att den som kan utföra denna tjänst billigast får ta hand om den — det må sedan vara Linjeflyg, SAS eller luftfartsstyrelsen själv.

Låter man ett företag utöva ramptjänsten blir det monopol vad företaget än heter. Beträffande undervägskostnaderna har utskottet inte kunnat enas. Skillnaden är emellertid ganska hårfin. Reservationen överensstämmer mera med vad utredningen hade föreslagit än vad: utskottsmajoritetens förslag gör. Jag tror dock att det i realiteten inte har någon betydelse om dessa kostnader bokföres eller inte. Under de första fem åren kommer luftfartsverket ändå att visa så stort underskott att det blir fråga om en ren räkneoperation. Den känsligaste frågan gäller de kommunala bidragen, och det har åberopats vad Svenska kommunförbundet och Svenska stadsförbundet varit eniga om. Jag vill i detta sammanhang påpeka att inom Svenska stadsförbundet föreligger i varje fall ingen enighet; jag har där själv reserverat mig eftersom jag hade en annan uppfattning än vad Svenska stadsförbundet gav uttryck för i sitt remissvar. Det har sagts att det kan vara olämpligt att ta ut ett så högt bidrag som 37,5 procent. Propositionen skiljer sig från vad utredningen hade föreslagit. Utredningen hade gjort en annan konstruktion av bidraget. Man föreslog där att kommunen skulle bidraga med 100 procent av kostnaden för marken och med 50 procent av vissa anläggningskostnader, medan staten helt skulle svara för vissa andra kostnader. 37,5 procent verkar visserligen att vara förmånligare för kommunerna, men jag är inte övertygad om att det också blir det. Priserna på t.ex. den teletekniska utrustningen kommer nog att stiga mer än andra kostnader. Jag har dock inte velat motsätta mig det föreslagna procenttalet, men vi får kanske anledning att återkomma om prisutvecklingen gör att belastningen blir orättvis. Det har sagts att ansvariga kommunalmän under inga förhållanden skulle vilja acceptera en sådan här uppgörelse. I de avtal som har träffats med kommunerna om bidrag på 50 procent eller mera har dock ansvariga kommunalmän gått med på dessa överenskommelser, men frågan är hur kommunernas invånare ställer sig härtill. Jag har själv haft tillfälle att bedöma den frågan i en kommun. Enligt min bedömning är det så fördelaktigt för en kommun att få en flygplats i direkt anslutning att det är värt att göra ett uttag av skattebetalarna. Kommunen ger dem ju en service som bara den kan erbjuda till skillnad från andra kommuner som inte har flygfält. Därför är det inte riktigt rättvist att påstå att detta är en rent statlig uppgift. Plockar man ut vissa kommuner — det är inte alla som kan få flygplats — och ger dem en förmån som andra kommuner inte kan komma i åtnjutande av, finns det ingen anledning att anse att det inte är rättvist att de får vara med och betala litet av kostnaderna. De kommuner som vill ha flygfält är också helt inne på den linjen. Vad jag finner värdefullt i detta förslag är att man spikar en procentsats, så att det inte behöver bli något köpslående. Det är nämligen så angeläget för kommunerna att få flygfält att de gärna sträcker sig betydligt längre. Fördenskull innebär dessa 37,9 procent en fördel för de kommuner som skall förhandla om att få en flygplats. Herr Bergman framböll att förhandlingar naturligtvis bör föras. Vi anser ju allmänt att man bör gå den vägen och sluta frivilliga överenskommelser. Så blir det väl också i detta fall, ty kommunerna kan säga nej. Särskilt från göteborgshåll tycker jag mig emellertid under debatten ha märkt en viss ovilja mot att spika en avgift. Jag vet inte om dessa ledamöter av kammaren var lika intresserade när exempelvis norrlandskommunerna betalade 50 procent och mera. Den frågan var också förelagd riksdagen, och efter vad jag kunde finna förekom det ingen opposition då, trots att det rörde sig om ett högre belopp. Om nu förhandlingar skall komma till stånd — vilket naturligtvis måste ske är det värdefullt att den starkare parten — i detta fall statsverket, som bestämmer om det skall bli någon flygplats eller ej — inte har möjlighe ter att gå längre än till 37,5 procent. Vi har dock ett maximerat tal, vilket ger den svagare parten — kommunen som är angelägen att få ett flygfält — en fördel i förhandlingarna. Jag tror inte att det råder några delade meningar i de kommuner, som har förhandlat och fått flygfält, om att investeringen i dessa har varit av värde; ingen har väl ångrat att den gjordes. Flygplatsen ger i alla fall den egna kommunen så stora fördelar att den är värd en uppoffring. Här har också diskuterats om primäroch sekundärflygplatser. Det är klart att vi kan hålla i gång en hel del dåliga flygplatser här i landet, men förlusterna på dessa måste ju drabba de andra. Skall flygplatser behållas av speciell anledning bör det därför utgå särskilda bidrag, så att kostnaderna inte övervältras på andra flygfält, eftersom vi nu har sådan här konstruktion för täckning av luftfartsverkets kostnader. Man kan givetvis diskutera var en flygplats skall förläggas, men den föreliggande utredningen har uttalat att anläggandet av nya flygplatser inte skall samhällsekonomiskt belasta vare sig kommun eller stat.

Det finns väl ingen anledning till att en stad eller kommun, som fått tillgång till både inrikesoch utrikesflyg, vilket dock sparar stora utgifter för dess invånare, inte också skall bära sin del av de kostnader som det är meningen att ta ut. Jag vet inte vad som avses med denna reservation. Är avsikten att kommunerna skall undgå att betala, anser jag det vara felaktigt. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag har endast velat anmäla att jag kommer att rösta för den reservation som gäller täckning av undervägskostnaderna och i övrigt med utskottets förslag.

Herr talman! Det är två frågor som framför allt här tagits upp till behandling. Den ena gäller ramptjänsten och den andra de kommunala bidragen till anläggande av flygplatser. I frågan om ramptjänsten gjorde utskottets fjärde avdelning stora ansträngningar för att åstadkomma en gemensam skrivning, men detta lyckades tyvärr inte. Jag är av den uppfattningen att meningsskiljaktigheterna mellan utskottsmajoritet och reservanter inte är så stora. Utskottsmajoriteten säger bl.a. att SAS och LIN bör kunna få i uppdrag av luftfartsverket att ombesörja ramptjänsten. Jag vill också understryka att utskottsmajoriteten framhåller att förhållandena inom den internationella luftfarten måste tas i beaktande när det gäller sådant uppdrag åt de svenska företagen. Utskottsmajoriteten vill dock inte begränsa luftfartsverkets möjligheter att träffa avtal beträffande ramptjänsten. Man bör kunna hysa ett sådant förtroende för den statliga myndigheten, d.v.s. luftfartsverket, att den utan direkta anvisningar skall få träffa ett eller flera avtal om det behövs. När det sedan gäller de kommunala bidragen till anläggande av flygplatser föreligger en del tidigare ingångna avtal, och jag skall inte diskutera dem. Som herr Larsson i Umeå nämnde, har det förekommit tvister beträffande flygplatserna i Norrland. Dessa tvister har lösts både för Umeås och andra platsers del, men kommunerna har fått lämna bidrag. Utredningen har föreslagit att kommunerna skall svara för 50 procent av kostnaderna för byggnader och anläggningar, Kungl. Maj:t har föreslagit 37,5 procent, i högerreservationen har yrkats att de kommunala investeringsbidragen skall fastställas till 25 procent och folkpartireservationen har föreslagit 0 procent men att kommunerna skulle stå för markkostnaderna. Jag anser att den fördel ett större flygfält innebär borde föranleda kommunerna att göra någon insats. Kommunerna har också, när avtalet upprättas, möjlighet att bevaka sina intressen när det gäller flygplatsens läge och annat, som jag inte skall gå in på. Vännerna i Göteborg har vid flera tillfällen berört denna fråga. Herr Gustafson i Göteborg sade att Kungl. Maj:t inte för avdelningen och utskottet redovisat den uppgörelse som träffats med Göteborg. Kungl. Maj:t har i propositionen redovisat det avtal som är slutet med Göteborgs stad. I det avtalet, herr Gustafson i Göteborg och mina vänner i Göteborg, finns inte ett enda ord om att man skall använda de byggnader man nu uppför till vare sig hamnmagasin eller någonting annat. Det är någonting som kanske är redovisat inför Göteborgs stadsfullmäktige, men i varje fall finns icke i avtalet ett ord om den saken. Kungl. Maj:t har väl att redogöra för avtalet som sådant och ingenting annat. Vidare har man från göteborgshåll påstått, att kronan skulle ha skyldighet att uppföra byggnaderna där. Det har redan tidigare ventilerats, och det kanske kan vara bra för framtiden att till riksdagens protokoll läsa in § 5 i det avtal som slöts 1942 mellan Göteborgs stad och kronan. En del därav skall jag läsa upp, därför att då hör alla som kan tolka ett avtal någorlunda, att staten inte har skyldighet.

Det är inte någon skyldighet för kronan, utan kronan »äger». Jag har bara velat påpeka detta, därför att denna sak har flera gånger varit uppe till diskussion, och den är tydligen feltolkad. Redan förra året, när avtalet slöts med Malmö stad och Malmöhus läns landsting, redovisade man kostnaderna för riksdagen, och riksdagen godtog uppgörelsen senare. I stort sett gick det ju ut på att kommunerna skulle erlägga 37,5 procent. Det skulle väl ändå vara underligt om riksdagen ett år efteråt skulle göra ett nytt uttalande och fatta nytt beslut, när den så nyligen har tagit ståndpunkt i frågan om malmöavtalet. Jag tycker att Kungl. Maj:t har föreslagit en väg som i någon mån avviker från vad utredningen förordat, men jag tror att den är riktig, och med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets föslag.

Herr talman! Med anledning av vad herr Johansson i Norrköping nyss sade vill jag först ta upp frågan om det avtal som träffades mellan staten och Göteborgs stad, när flygplatsen överläts till staten. Där står det att kronan äger uppföra byggnader o.s.v. Herr Johansson i Norrköping ville tolka detta så, att det skulle innebära, att kronan skulle äga rätt att göra detta och att det inte skulle innebära någon som helst skyldighet för kronan att göra det. Jag vill säga att det är en mycket originell tolkning. Man har i Göteborgs stad aldrig kunnat tänka sig att den bestämmelsen skulle tolkas på ett sådant sätt. Beträffande vad herr Johansson nämnde om vad jag hade sagt tidigare i fråga om redovisningen i propositionen förhöll det sig så att jag tyckte att departementschefen borde ha angett att det från Göteborgs stad klart har sagts ifrån att denna uppgörelse icke får anses vara prejudicerande. Det var det som jag tycker skulle ha varit värdefullt, därför att en del kammarkamrater har uppfattat det så, att Göteborgs stad skulle ha godkänt själva principen. Med anledning av att det talas så mycket om Göteborg kanske jag kan få fästa uppmärksamheten på att bakom synpunkterna i reservationen står inte bara ledamöter från Göteborg utan även Stadsförbundets majoritet — jag vet att där har anförts en reservation — och Kommunförbundet som sådant.

Herr talman! Jag begärde inte ordet för att diskutera avtalet om Torslanda. Vi har behandlat detta avtal och jag lämnar det för ögonblicket därhän.

Det gemensamma intresset måste vara att åstadkomma bättre förhållanden i mottagningshallen. Detta är den stora frågan, medan det däremot är av underordnad betydelse vem som skall betala så och så mycket.
Herr talman! Jag kan instämma i vad avdelningens ordförande herr Ståhl sade om Torslanda. Till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga att begreppen »äger» och »har skyldighet» väl ändå har olika betydelse. Jag skall inte ta upp en diskussion, men »äger» står det i varje fall i det avtal som slöts 1942. Om det andra avtalet som inte redovisats i propositionen säger herr Gustafson att det är en engångsföreteelse, men jag har avtalet här och kan försäkra att det inte står någonting om att det är en engångsföreteelse. Skall Kungl. Maj:t redovisa någonting som inte står i avtalet?

Herr talman! De som å statens vägnar förhandlade med Göteborgs stad är inte okunniga om vad som sades från Göteborgs stads sida i det här hänseendet. Vad jag varit angelägen om är att man inte genom det sätt på vilket propositionen är formulerad skulle få en felaktig uppfattning om Göteborgs stads åsikter i sammanhanget.
Herr talman! Menar herr Gustafson i Göteborg att Kungl. Maj:t skall meddela riksdagen någonting som diskuterats vid sidan om avtalet och som inte är bindande för staten — i varje fall inte så länge avtalet gäller? Jag kan i alla fall inte tänka mig detta.
Herr talman! Jag är ense med herr Ståhl om att Torslanda behöver upprustas. Desto större glädje bör vi väl gemensamt känna över det avtal som nu slutits på denna punkt och som innebär att staten satsar ett tiotal miljoner på en åtminstone partiell upprustning. Herr talman!

Den centrala frågan är ju om de trafikpolitiska riktlinjer, som riksdagen under stor enighet kom överens om 1963, även skall gälla luftfarten, och detta spörsmål tycks vi komma att med något varierande motivering besvara med ja. Denna trafikpolitik har vi kommit överens om därför att den tillför vår ekonomi betydande värden genom ökad rationalisering, en mera markerad konkurrens samt undvikande av regleringar och byråkrati.

Fördelarna med denna trafikpolitik syns inte så mycket här i riksdagen; de märks i vår ekonomis funktionssätt på längre sikt. Men de krav, som trafikpolitiken ställer på oss, konfronteras vi däremot med här i riksdagen när det gäller taxehöjningar, som är ofrånkomliga för att vi skall undgå statliga subventioner, och ibland när det gäller ganska besvärliga rationaliseringar på kommunikationsområdet. Detta kräver alltså en viss självdisciplin av oss alla gemensamt, ty dessa åtgärder är inte alltid lustbetonade, medan däremot totaleffekten är gynnsam för vår ekonomi. Därför har det naturligtvis kärvat när vi haft att genomföra denna trafikpolitik på järnvägens område, på vägområdet och på sjöfartens område. Men det har, vågar jag påstå, gått rätt så bra. Nu är det så att säga den sista trafikgrenen — nämligen luftfarten — som vi tar upp på allvar. Det är den gren som har den lägsta kostnadstäckningen och där alltså varje enskild resa — som någon påpekat i debatten — subventioneras ganska kraftigt. Vi har under årens lopp satsat omkring 400 miljoner kronor på luftfartens utveckling, och det tror jag har varit motiverat. Men nu kan luftfarten så att säga ta plats bland sina äldre kolleger på transportmarknaden, även om vi naturligtvis måste förutse en relativt lång övergångstid innan kostnadstäckningen är fullt genomförd. Visst finns det folk som är emot en kostnadstäckning på detta område och de avgiftshöjningar som den för med sig. Det finns också de som säger, att om vi inte hade dessa statliga avgifter, så skulle inrikesflyget utvecklas mycket snabbare. Självfallet får den verksamhet, som vi ger stora subventioner, en konkurrensfördel. Men det är ju inte i den avsikten vi velat agera. Herr Ståhl läste tidigare i dag upp delar ur ett telegram från den utomordentlige generalsekreteraren i IATA. Jag har sedan dess fått ett exemplar av detta telegram. Av det missiv som åtföljde mitt exemplar framgår det, att avsikten med detta telegram var att ge upplysningar åt intresserade partier, som kunde vara i den positionen att de kan ha ett inflytande på lagstiftningen. Det är givetvis naturligt för IATA att bedriva en sådan verksamhet. IATA är ju flygbolagens ekonomiska intresseorganisation — en kartell, säger en del — och den vill naturligtvis försvara flygbolagens intressen. Men i detta telegram talar ju generalsekreteraren varken som mellanstatlig eller nationell representant utan som företrädare för en internationell ekonomisk intresseorganisation, som naturligtvis på alla sätt vill försöka minska flygbolagens kostnader. Jag har haft många resonemang med representanter för just IATA och jag brukar säga till dem att som framstående affärsmän vill de väl ha kostnadstäckning för produktionen. Detta bejakas självfallet, de är ju framstående affärsmän. Men när man överför detta på flygets sida kommer argumentet att det bör ske med viss moderation och visst visar vi moderation. Vi kan inte uppge principen. Så belastande är väl ändå inte avgifterna.

En enda lyxmåltid i första klass på en långrutt torde t.ex. prismässigt vida överstiga de avgifter som en stat tar ut för att täcka sina kostnader för hela markoch säkerhetstjänsten för en sådan passagerare. Detta är säregna förhållanden som har med flygets första tid att göra, men jag tror och hoppas att utvecklingen kommer att gå mot en större ekonomisk rationalitet i näringen som helhet och då kommer den också att bättre kunna utnyttja sina möjligheter till expansion. Det är tre punkter som här är litet omstridda. Det gäller ramptjänsten, och därvidlag har jag ingenting att tillägga utöver de utmärkta synpunkter som anfördes av herr Larsson i Umeå. Det gäller undervägskostnaderna där skillnaderna är mycket små, men jag tror att efter Montreal-konferensen är utskottsmajoritetens skrivning säkrare att ta på. Och det gäller slutligen den något ömtåliga frågan om kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Det är självklart att vi skall ha en riksomfattande planering i utbyggnaden av vår flygplatsorganisation med rationaliteten som ledstjärna. Detta har ingen bestritt. Däremot har man bestritt att kommunerna skall komma att deltaga i kostnaderna för uppbyggandet av denna organisation. Man har då ibland hänvisat till ett principiellt ställningstagande och sagt att staten betalar ju vägar och järnvägar och då skall väl staten betala flygplatser. Detta är konsekvent. Men nu finns det inte någon konsekvent princip på det här området. Staten betalar inte hamnar exklusivt, staten betalar inte lokaltrafik, staten betalar inte vägar och gator genom städerna. Det finns ingen entydig princip här utan man har försökt behandla varje fråga för sig för att se vilka lösningar man kan komma fram till. Då är frågan: Vad finns det för skäl att på detta område ha ett kommunalt bidrag? Ja, det första skälet som anförts är att det är en garanti för ett intresse, ett engagemang på det lokala planet för flygplatsen, och detta har naturligtvis sin betydelse. Men det främsta skälet anser jag vara en fördelningsfråga som har två aspekter. Den första aspekten är obestridligen att en flygplats innebär påtagliga fördelar för den bygd eller den region där flygplatsen är belägen. Det innebär fördelar inte bara för flygresenärerna utan för hela näringslivet i den bygden.

Därför är det rimligt att alla skattebetalare är med om att skapa grundorganisationen och att staten tar på sig ett betydande ansvar. Men vi har dessutom tyckt det vara rimligt att de medborgare som kommer i åtnjutande av dessa betydande fördelar för sig själva och sin bygd skall betala något mer för den förmån de får. Därigenom behöver vi inte så hårt belasta människor i bygder, där det inte kan bli tal om någon flygplatsbyggnation. Vi kan ta det enkla exemplet med Göteborg som har diskuterats i dag. Där betyder denna princip att 62,5 procent av alla medborgare i landet, inklusive göteborgarna själva, är med om att bygga ut flygplatsen, men resterande 37,9 procent — exempelvis människor i Norrlands inland — behöver inte vara med. Och människorna i Norrland är i allmänhet mycket hårdare belastade av skatter och annat än folk i storstadsregionerna. Så kan man resonera på alla platser. Varhelst en flygplatsfråga blir aktuell gäller denna problematik. Att vi har en kostnadsfördelning av det slaget är uttryck för ett rättvisetänkande. Vi vill ha en rimlig fördelning av bördorna mellan medborgare i olika delar av landet med hänsyn till de fördelar man får på olika håll. Nu kan någon fråga: Men kan då riksdagen eller kommunikationsministern räkna ut den exakta procenten och vad som är den absoluta rättvisan? Naturligtvis inte. Det blir en bedömningsfråga. Utredningen föreslog ett 50-procentigt kommunbidrag. Jag är något vänligare.

Det var också ett uttryck för vad man var beredd att göra på ömse håll. Om man inte går längre när det gäller de verkligt stora projekten, så finns det ju goda skäl att inte behandla småflygplatserna hårdare utan även där tillämpa 37,5 procent för utbyggnad av mindre flygfält, t.ex. i Norrland och i Kalmar och på andra platser där man hittills har räknat med 50 procent. Absolut rättvisa går det inte att räkna fram, Det blir en bedömning och en värdering. Vi tyckte att denna procentsats var någorlunda rimligt avvägd, och jag är glad över att en så stark utskottsmajoritet har nått samma ståndpunkt. Det är mycket svårt att resonera om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun på ett sådant område som flygets utan att sätta denna fördelningsfråga eller rättvisefråga i centrum för diskussionen, ty det är ytterst denna fråga det gäller. Herr talman! Jag vill ännu en gång understryka det väsentliga. Dagens riks dagsbeslut, som vi är rätt ense om, betyder att luftfartsverket ingår i den nya trafikpolitiken på likställd fot med andra trafikmedel. Det är min förhoppning att de olika organen — departementet, luftfartsverket med sin nya organisation o. s. v. — skall ha förmåga att tillämpa riktlinjerna med högsta möjliga rationalitet och effektivitet men också med hänsyn.